Herr talman! Det som pågår i vårt samhälle just nu skulle jag vilja beteckna som en andra industriell revolution, som utsätter medborgarna för mycket stora påfrestningar. Hela grunden för deras existens rycks undan, när arbetsplatsen rycks undan eller går upp i en annan, större enhet, ofta belägen på annan ort än den där den lilla enheten finns.

Det har varit ett lotteri med människor som insats, vilket ingen i denna kammare längre vågar ge sig in på. Där de fria krafternas spel sätter människornas trygghet på undantag måste samhället gripa in och styra utvecklingen. Det har sagts så många gånger i dag och även tidigare. Vi satsar i dag stora summor på vår arbetsmarknadspolitik.

Jag är övertygad om att vi i stort sett är ense om detta oavsett vilket parti vi tillhör, oavsett om vi representerar arbetstagare eller arbetsgivare. Men kommer vi att fortsätta att vara eniga på den punkten? Arbetsgivarnas utspel, ivrigt och påpassligt stött av Folkpartiets ungdomsförbund i samband med debatten om den utländska arbetskraften, som inte har berörts med ett enda ord i dagens remissdebatt, har gjort att man kan frukta att den enigheten kanske inte är så stor längre. Vad är det man håller på med på arbetsgivarsidan och inom Folkpartiets ungdomsförbund? Man ropar efter fri invandring av utländsk arbetskraft, och det i ett läge då den otillräckligt men ändå i viss mån kontrollerade invandringen har fört med sig att hela 15 procent av den arbetslösa arbetskraften i landet utgörs av utlänningar. Herr Magnusson i Borås var inne på denna fråga om arbetslösheten och drog vissa slutsatser. Detta är ett mycket allvarligt problem, som jag skulle vilja uppehålla mig litet vid. Hela 15 procent av den arbetslösa arbetskraften utgörs av utlänningar. I ab soluta tal betyder det 3 000 människor. Det blir kanske 9 000—10 000 drabbade individer, om man också räknar med de arbetslösas familjer, vilket man ju får göra. Men andelen utlänningar av den totala arbetskraften är bara 5 procent. Då förstår man hur pass viktigt det är att vi håller fast vid det som vi har försökt åstadkomma: en ordnad invandring. Socialbyråerna ute i kommunerna, inte minst de som verkar i Stockholm, kan berätta om tragedier som den okontrollerade invandringen fört med sig. Det kan omöjligen ligga i samhällets intresse, i de svenska arbetstagarnas och speciellt inte i utlänningarnas intresse att få en helt okontrollerad invandring till vårt land. Men i vems intresse ligger det då? Jag har svårt att komma till någon annan slutsats än följande. För inte så länge sedan hävdade företrädare för näringslivet och ibland även företrädare för de borgerliga partierna, att det vore nödvändigt att nöja sig med en lägre grad av sysselsättningsambition än den som den socialdemokratiska regeringen hade satt upp som mål. Det vore till fördel för både produktionen och samhällsekonomien, sade man, med en reserv, med en buffert. I dag förs inte längre detta tal. Men inställningen ser ut att komma igen, om än förklädd, i fråga om den utländska arbetskraften: när man nu inte lyckats få svensk arbetskraft som buffert vid konjunkturväxlingarna, tror man att man skall kunna utnyttja utländsk arbetskraft. En sådan cynisk politik kommer de svenska löntagarna och den svenska socialdemokratien aldrig att medverka till. Den utländska arbetskraften är välkommen till vårt land med dess knappa arbetskraftsresurser — det har sagts så många gånger. Men att komma till vårt land utan att ha bostad, utan att ha arbete, med andra ord utan att ha någonstans att ta vägen, kan verkligen inte vara eftersträvansvärt. Friheten att ligga under Stockholms broar, att gå under i det svenska välfärdssamhället — den friheten vill vi inte ge de utländska kamraterna. Och vi vill inte heller ge frihet åt arbetsgivarna att undan för undan, i den takt de själva önskar, fylla på i de låglönegrupper som det alltjämt är svårt att få svensk arbetskraft till. För ungefär ett år sedan blev problemet med den okontrollerade invandringen akut i vårt land, och arbetsmarknadsstyrelsen bemyndigades att vidtaga åtgärder för en kontrollerad invandring. Detta känner riksdagen väl till. Det betydde åtaganden för samtliga inblandade parter — också arbetsgivarsidan. Antalet arbetsanmälda utlänningar i Sverige uppgick den 1 oktober i år till 175400 — den högsta siffra härvidlag som vi någonsin haft. Ökningen, 21000 sedan samma tid i fjol, fördelar sig med 8 000 på nordiska medborgare, som vi ju inte alls räknar som utlänningar och som inte heller omfattas av den paragraf i utlänningskungörelsen som oftast diskuteras, och 13000 på andra utlänningar. Under tiden 1 januari till 30 september i år har från utlänningskommissionen till arbetsmarknadsstyrelsen remitterats 18 228 förstagångsansökningar om arbetstillstånd.

I sin skrivelse nödgas styrelsen konstatera att de enskilda arbetsgivarnas intresse för en ordnad invandring varit ganska ringa. Framför allt tycks detta vara fallet så länge spontant inresta utlänningar kunnat erhållas som arbetskraft utan de förpliktelser från arbetsgivarnas sida som den ordnade invandringen medför. Styrelsen understryker här, och jag vill också göra det, att huvudanledningen till att en organiserad invandring inte kunnat genomföras på ett sätt som motsvarar de intentioner vi hade i fjol, framför allt är att söka i att bestämmelserna i utlänningskungörelsen inte tilllämpats så strikt som avsett var.

Men en sådan skärpning av den reglerade invandringen kräver också att vår utlänningspolitik blir så mänsklig som vi vill ha den.

Därmed skulle vi också ha garantier för att vi skulle kunna skapa drägliga förhållanden för de kamrater som kommer ifrån andra länder. Arbetsmarknadsstyrelsen — och även jag — anser att vi har skyldighet att lösa dessa frågor. Man kan göra mycket på detta område, men om någon eller några parter anser att det är utan betydelse att vi har regler och bestämmelser och i stället uppmuntrar den okontrollerade invandringen har bestämmelserna i lagarna inte den betydelse som de borde ha i vårt ordnade samhälle. Mycket nytta kan göras genom den upplysning vi kan få ut till Övriga länders medborgare genom våra ambassader och genom den verksamhet som arbetsmarknadsstyrelsen bedriver. Det kan synas hårt att man så strikt skall tillämpa — jag vill, som jag tidigare sade, inte använda ordet skärpa — en paragraf som för den invandrade, som blir stoppad vid gränsen, ter sig över hövan rigorös. Jag tycker dock att det är ännu hårdare att locka hit människor, som vi varken har bostad eller arbete åt den gång de kommer så att säga oanmälda. Vi behöver ökad upplysning — herr Magnusson i Borås var också inne på behovet härav ehuru kanske från andra utgångspunkter — om de beslut vi fattar i riksdagen och om de reformer vi genomför.

De skall i stället veta att den arbetsmarknadspolitik vi enhälligt beslutat om är till för att hjälpa människorna i samhället — gripa in och hjälpa där den privata sektorn inte klarar det ensam. Det är så på många områden i vårt samhälle, att det fordras bättre upplysning om de reformer vi beslutar om i denna riksdag: om sjukförsäkring, om pensioner för vårt lands egna medborgare, om en förbättrad pension till utlänningar o.s.v. Jag tror att vi borde vara ense om att vi har gemensamt ansvar för att kunskapen om de fattade besluten skall nå ut till samhällsmedborgarna.

Detta, herr talman, tycker jag är angeläget att föra fram i denna debatt, där man som vanligt i remissdebatter får ta upp ungefär vilka frågor man vill.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att göra några korta påpekanden i anslutning till vad herr Ohlin och några andra talare i inledningsskedet av denna debatt framhållit rörande marknadsfrågorna och de förestående tullförhandlingarna i GATT. Låt mig börja, herr talman, med att uttrycka både min glädje och min tacksamhet över de uppskattande ord som herr Ohlin fällde beträffande våra ansträngningar att åstadkomma ett gemensamt nordiskt förhandlingsframträdande i Genéve. Våra försök ser ut att bära frukt. Ansträngningarna har inte varit förgäves. Vi underskattar inte — det vill jag starkt understryka — de problem som ändå kommer att ligga framför oss. Jag tror och hoppas att förutsägelserna om att vi verkligen skall nå fram till ett gemensamt uppträdande kommer att kunna bekräftas den allra närmaste tiden. Att även herr Hedlund och herr Bohman uppmärksammat vad som här är på väg att ske som ett positivt konkret uttryck för en växande samarbetsvilja mellan de fyra nordiska länderna är också i hög grad tillfredsställande.

Låt mig än en gång försäkra kammarens ledamöter att vi från svensk sida både här hemma, i den nordiska kretsen och i EFTA gör allt vad vi förmår för att intet tillfälle skall försittas att föra EFTA och EEC närmare varandra. EFTA har haft — jag vågar säga det -— en nästan oväntad framgång när det gällt att fullfölja det ena av de två huvudsyften för vilka organisationen bildades, nämligen att skapa en fri marknad för industrivaror från alla medlemsländer. I huvudsak står vi inför förverkligandet av det första frihandelsområdet i världen redan nu vid årsskiftet. Vi har inom ramen för EFTA även kunnat öka samhandeln med jordbruksprodukter väsentligt mer än de flesta människor ursprungligen trodde skulle vara möjligt i realiteten. Men när det gällt att komma närmare EEC, vilket varit EFTA:s andra huvudsyfte och kanske i viss mån dess slutmål, kan frihandelsförbundet inte redovisa några framsteg. Vi är väl medvetna om det. Ingen borde kunna sväva i tvivelsmål om den svenska regeringens bestämda vilja att tillvarata varje tillfälle att så långt som möjligt vidga den ekonomiska integrationen i vår del av världen. Inte bara Norden utan t.o.m. EFTA ger oss i dag ett alltför snävt utrymme för det djupgående ekonomiska samarbete som man nu mer eller mindre målmedvetet utvecklar inom både Gemenskapen och frihandelsförbundet var för sig, med åtföljande förändringar i medlemsländernas näringsliv och ekonomiska struktur. Även om det är besvärande att våra ansträngningar hittills varit fruktlösa har detta sannerligen inte utgjort något skäl för oss att minska aktiviteten. I väntan på den stora lösningen av den europeiska marknadsfrågan har vi alltjämt en del att uträtta i EFTA, som kan vara till nytta för oss under mellantiden. Detta var vi alla överens om vid det senaste ministermötet i Lissabon. Här hemma håller vi sedan lång tid en hög beredskap. Utredningsarbete är igångsatt om utbyggnaden av det nordiska samarbetet liksom om den vidare integrationsproblematiken i Europa. I den nordiska kretsen kommer vi inom en nära framtid, liksom i tidigare sammanhang, att utbyta erfarenheter och redovisa resultat av vårt utredningsarbete. De slutsatser, som vi gemensamt drar, bör enligt min uppfattning också kunna redovisas i EFTA såsom ett viktigt led i förberedelserna för framtida diskussioner och förhandlingar med EEC. Det har vi tillkännagivit senast vid det möte i Lissabon, som jag nyss talade om. Jag förstår inte riktigt — om jag får inskjuta det här, herr talman — vad herr Bohman menat, när han tidigare under debatten yttrat någonting om att aktiviteten från den svenska regeringens sida lämnar en hel del övrigt att önska. Herr Hedlund underströk i sitt anförande hur viktigt det var att vi, när vi övervägde vägarna och metoderna att uppnå det vidare ekonomiska samarbetet i Europa, alltjämt uppmärksammade den utrikespolitiska aspekten. Jag delar helt uppfattningen att vad vi företar oss på handelspolitikens område naturligtvis inte får kompromettera den svenska neutralitetspolitiken. Det var vi överens om från början — även om vi tolkade detta krav något annorlunda olika partier emellan — och jag hoppas verkligen att vi alltjämt är det. Vad jag nu anfört föreställer jag mig inte är kontroversiellt. Det ligger tvärtom i linje med vad andra talare tidigare under den pågående debatten framhållit i dessa avseenden. På en punkt — det måste jag erkänna — har jag emellertid svårt att följa med och förstå vad som sagts. Det gäller en passus i herr Ohlins anförande. Han beklagade det danska förslaget om att Danmark, Norge och Sverige — utan att vänta på England — skulle göra ett eget försök att åstadkomma en förhandlingsöppning med EEC. Herr Ohlin menade att ett dylikt utspel kunde undergräva sammanhållningen inom EFTA. Den risken finns, det erkänner jag gärna. Herr Ohlin vet det, ty jag har uttryckligen klargjort min uppfattning på den punkten vid ett sammanträde i Nordiska rådets ekonomiska kommitté för mindre än fjorton dagar sedan i Oslo, där både herr Ohlin och jag var närvarande. Men nu vill herr Ohlin uppenbarligen lägga skulden för det danska initiativet på den svenska regeringen. Jag vill försäkra herr Ohlin att även jag gjort allt vad jag tror kunnat göras för att för våra danska vänner understryka vikten av EFTA-solidariteten.

Herr talman!

Alla andra kombinationer ger också ett sämre ekonomiskt resul tat. Det är därför viktigt att EFTA-länderna håller ihop. Tanken att Sverige, Norge och Danmark skulle gå sin egen väg skulle innebära ett uppbrytande av EFTA, innan organisationen spelat ut sin roll och fullföljt sitt syfte. Inte bara England utan också Schweiz är mäktiga bundsförvanter i vår strävan. Minst av allt får vi glömma att Finland tillhör Norden.» I sak är vad jag nu återgivit ingenting annat än en upprepning av vad jag flerfaldiga gånger dessförinnan bestämt hävdat. Det kan jag försäkra herr Ohlin.

Herr talman! Får jag bara helt kort säga till handelsministern, att han väl överdriver något när han gör gällande att jag vill lägga skulden för vad som hänt på den svenska regeringen. Huvudansvaret för det danska initiativet vilar givetvis på den danska regeringen. Jag känner väl till att herr Lange efter publicerandet av det danska initiativet i augusti 1966 gjorde vissa uttalanden. Jag vill emellertid erinra om att statsminister Krag under sitt officiella besök i Sverige i juli 1965 underhand framförde samma synpunkter som senare offentligt. Det gick alltså 15 månader innan det offentliga danska initiativet kom. Man måste fråga sig om inte regeringen, när den kan samarbeta med den norska regeringen och tydligen även med den finska i en sådan fråga, skulle ha haft möjligheter att göra klart för den danska regeringen, att den inte hade några som helst chanser att få med de övriga nordiska regeringarna i en sådan aktion. Man bör ju veta i Danmark, att en isolerad dansk aktion av olika skäl inte kan komma i fråga. Jag undrar därför om regeringen tillräckligt kraftigt har framhållit dessa synpunkter, eftersom den danska regeringen tydligen inte fäst sig vid dem. Därtill kommer att det är något oroande, att engelska parlamentariker, som varit i Stockholm ganska många dagar, när de är på väg härifrån har intrycket, att det är ovisst hur man i Sverige ställer sig till detta danska försök till ett nytt utspel. Jag understryker än en gång att detta är något helt annat än den naturliga ståndpunkten, att de nordiska länderna gör allt vad som kan göras för att det inte skall bli ett uppskov i förhandlingarna mellan EFTA-medlemmar och EEC. Det är inte alls nödvändigt att engelsmännen skall vara först och att vi bör vänta på ett initiativ från dem. Man kan naturligtvis i bästa samförstånd diskutera både tidpunkten och ordningsföljden. När jag ändå har ordet, herr talman, vill jag också säga några ord till fru Ekendahl, som tyvärr med utgångspunkt från ett ungdomsförbunds uttalande tycktes ägna sig åt att misstänkliggöra folkpartiets attityd i vissa arbetsmarknadsfrågor. Jag trodde att vi hade kommit så långt att vi inte försökte att med utgångspunkt från uttalanden av ungdomsförbund misstänkliggöra varandras attityder. Vi får tillfälle att senare diskutera dessa viktiga arbetsmarknadsfrågor, men jag vill redan nu inlägga en stillsam protest mot detta sätt att utnyttja ungdomsuttalanden mot respektive partier.
Herr talman! Det var 15 månader sedan, påstår herr Ohlin, herr Krag första gången framförde tanken att de nordiska länderna utan att avvakta Englands ställningstagande skulle göra ett gemensamt utspel gentemot EEC. Statsministern har ju redan här i kammaren, om jag är rätt underrättad, talat om för herr Ohlin att han omedelbart förklarade för den danske statsministern att han icke kunde påräkna ett svenskt stöd för ett sådant försök. Jag kan bara ännu en gång försäkra att jag åtskilliga gånger därefter då jag har varit i kontakt med andra danska ministrar haft anledning att understryka detta. Vilka då bevekelsegrunderna för det danska utspelet i slutet av augusti kan ha varit vill jag här över huvud taget inte spekulera i. Jag tycker emellertid inte att man med rätta kan rikta någon anmärkning mot den svenska regeringen för att den inte vid varje tillfälle som varit möjligt har klargjort för våra danska vänner vilken ståndpunkt vi intar.

Men det är ju en annan sak; det är en förberedelse för en diskussion i EFTA. Jag tror också, herr talman — mitt minne kan svika mig på den punkten — att jag under båda de två senaste sessionerna med Nordiska rådet haft anledning att uttryckligen understryka den betydelse som den svenska regeringen tillmäter EFTA-sammanhållningen och EFTA-solidariteten. Även vid tillfällen då herr Ohlin varit närvarande har jag alltså långt innan detta tillkännagivande eller vad man nu skall kalla det kom i slutet av augusti klargjort vår principiella ståndpunkt.

Jag är mycket glad att herr Ohlin tar avstånd från denna ståndpunkt. Jag känner mycket väl till herr Ohlins intresse för arbetsmarknadspolitiken, och jag tror att det är ett mycket allvarligt intresse, men faktum kvarstår att det jag refererade var vad Folkpartiets ungdomsförbund tyckte enligt ett referat i en tidning, vars namn jag inte vill nämna, eftersom jag inte vill driva någon propaganda för den tidningen.

Herr talman! Jag tycker fortfarande att fru Ekendahl har svårt att göra en distinktion mellan folkpartiets riksdagsgrupp och Folkpartiets ungdomsförbund. Vi brukar göra dessa distinktioner mellan partierna och våra ungdomsförbund. Vi skulle få många debatter här av egendomligt slag, om vi skulle börja dra upp vad ett ungdomsförbund sagt och som kanske kan vara mindre nyanserat än vi inom respektive parti skulle ha önskat. Sedan vill jag bara konstatera, fru Ekendahl, att detta är en stor fråga, vilken vi får tillfälle diskutera senare; jag kan inte ta upp den nu i en kort replik. Min allmänna inställning framgår av att jag har varit med om arbetsmarknadsutredningens betänkande, men i övrigt finns en hel del att säga. Till herr Lange vill jag bara säga en enda sak, nämligen att det är angeläget att göra vad göras kan för att Londonöverenskommelsen skall återfå den kraft och det innehåll den tidigare haft. Jag hade en liten from förhoppning om att herr Lange skulle ha kunnat tala om att han vid EFTA-sammankomsten i Portugal nyligen hade begagnat tillfället att se till att allt som göras kan även blir gjort för att förvissa engelsmännen om våra förhoppningar att denna förbindelse är i full kraft. Nu gjorde herr Lange inte något sådant uttalande, men låt mig i varje fall få framföra den förhoppningen att han verkligen kommer att göra vad han kan, så att denna viktiga överenskommelse inte liksom bara rinner bort. Om så skedde skulle det i många betydelsefulla avseenden försvaga och försämra Sveriges ställning.

Herr talman! Många talare har i dag diskuterat valet. Jag ämnar inte under någon längre tid uppehålla mig vid detta utan kan blott konstatera att valet blev ett nederlag för socialdemokratien och en framgång för de tre oppositionspartierna. Vi som tillhör samlingsrörelsen diskuterar inte så mycket vilket av de tre partierna som lyckades bäst — det är av mindre betydelse — utan ser som det mest betydelsefulla att den samlade oppositionen haft framgång, en framgång som rätt förvaltad kan betyda ett regimskifte 1968. Hur konstigt det än låter måste valresultatet även betecknas som en framgång för socialdemokraterna — jag menar de ärliga människor som inser att makten i en demokrati skall kunna skifta och att ett långvarigt maktinnehav många gånger lätt kan leda till maktmissbruk och enpartivälde. Genom en stark opposition skärper sig de makthavande, och i vetskapen om att annars tappa regeringsinnehavet vitaliserar man sig, tänker framåt, och de nya djärva målen blir inte enbart fraser i en valkampanj. Det är alldeles tydligt att borgfreden som samlingsrörelserna genom sin aktivitet manat fram haft en grundläggande betydelse för den samfällda oppositionens frammarsch. Enigheten hos oppositionspartierna har hos väljaren väckt glädje och förtroende — något som tidigare splittring med allt käbbel och bråk undergrävde. Min förhoppning och säkert många väljares önskan är nu att borgfreden skall fördjupas och att inte det egna partiets väl skall sättas före den samfällda oppositionens bästa. Om man återgår till gammalt sedvanligt partikäbbel mellan de tre oppositionspartierna sviker man sannerligen huvudparten av sina väljare. Våra ofta uppkonstruerade meningsskiljaktigheter måste avstyras. Småskuren partiegoism inom och utom partierna och fasthållande vid traditionella motsättningar har länge nog förstört ett naturligt konstruktivt samarbete mellan våra tre demokratiska oppositionspartier.

Hur vore det om våra tre demokratiska oppositionsledare äntligen satte sig ned och utarbetade ett gemensamt handlingsprogram? Vidsynthet och samarbetsvilja måste bli kännetecknet för framtiden, och med en sådan målsättning kommer oppositionen att stå stark inför valet 1968. En remissdebatt spänner över stora områden, och ofta brukar riksdagsmannen då tala om problem som ligger honom nära hjärtat. Jag skulle givetvis kunna tala om hur illa jag tycker om det maktmissbruk som regeringen visade när lagen mot Radio Syd antogs av riksdagen. Jag skulle kunna uttala min misstro mot presseller partistöd. Redan tidigare har jag inför kammaren deklarerat att jag anser att politiska partier skall bäras upp av visioner, idéer och hängivna människor och inte i framtiden bli statssubventionerade partifållor. Vidare skulle jag kunna deklarera att jag anser nästa års trafikomläggning vara vansinnig. I en folkomröstning uttalade sig 83 procent för att de ville behålla vänstertrafiken. Här genomför man således något mot folkets vilja. När tredje lagutskottet på sin tid diskuterade trafikomläggningen fann man att en grundförutsättning för en sådan var att Sveriges vägar byggdes ut så att de blev i ett sådant skick att de kunde ta emot en omläggning av trafiken. Har så skett? Nej, många av våra vägar är miserabla. År 1941 skulle en trafikomläggning ha kostat 16 miljoner kronor. I början av 1960-talet skulle den ha kostat 400 miljoner kronor och i dag är vi uppe i 600 miljoner förutom alla indirekta kostnader som får betalas av kommuner och enskilda. För min del anser jag att vi för närvarande inte har råd med någon trafikomläggning. Bygg ut våra vägar, bygg motorvägar! Man kommer säkert att finna att man kör lika bra om inte bättre på vänster sida — för att inte tala om alla de människoliv som en illa förberedd trafikomläggning kommer att skörda. Vi måste anpassa oss efter den internationella trafiken, säger någon. Ja, jag håller med om att vi måste se internationellt på våra problem. Men trafiken är en så liten fråga i en värld där man ännu saknar förståelse människor emellan. Jag har hittills, herr talman, talat om några saker som ligger mitt hjärta nära. Nu skulle jag vilja säga något som inte bara ligger nära utan bildlikt talat i mitt hjärta — den svenska u-landshjälpen. Vi är belastade med en global likgiltighet som kommer att få farliga konsekvenser. Vi talar så mycket om att hjälpa, men tyvärr är det ofta så att många människor visar föga intresse för sin nästa — inte på grund av kallsinnig egoism utan ofta på grund av okunnighet om hur stor nöden och det mänskliga lidandet egentligen är ute i den stora världen. Sverige tillhörde förra året de länder bland västliga industristater som gav minst u-landshjälp i förhållande till nationalinkomsten. Denna likgiltighet för u-landshjälpen bottnar i att våra politiker och opinionsbildare inte tillräckligt engagerar sig. De vackra orden frihet, jämlikhet och broderskap blir bara fraser på första maj eller vid andra högtidliga tillfällen. Vad som behövs är hängivna, engagerade och kunniga människor, som inte sitter och väntar på en opinion utan själva går i spetsen för att driva fram en sådan. Vårt biståndsorgan SIDA sprider knappast någon upplysande information om sin verksamhet. I dag ligger på våra bänkar fina broschyrer i flerfärgstryck från SJ och telestyrelsen. Spar in på dessa broschyrer genom att låta stencilera dem och ge oss i stället en vettig u-landsinformation! För några veckor sedan frågade jag 25 personer vad de visste om SIDA och dess verksamhet. 22 personer kände inte till vad SIDA var! En god vän till mig, redaktionschef för en av Sveriges större tidningar, har hittills aldrig personligen sett några informationsblad eller bulletiner från SIDA. Nej, det är sannerligen behövligt att informationsverksamheten till tidningar och folkrörelser om SIDA byggs ut. Den 24 oktober firade vi — eller skulle rättare sagt ha firat — FN-dagen, en av årets mest betydelsefulla dagar. Men vad märkte det stora flertalet svenskar av denna dag? Svar: praktiskt taget ingenting. Och ändå skulle detta egentligen vara en av våra stora internationella högtidsdagar. Statsrådet Ulla Lindström beklagade 1 fjol att hon fick så få brev med bön om vidgad u-hjälp och att så få klappade på kanslihusets dörr i samma ärende, varför hon menade att det inte heller fanns någon opinion för u-landshjälp. Jag vidhåller i år liksom i fjol att det är hon som skall gå i spetsen inte bara den 1 maj i Örebro i detta sammanhang utan också vara den ledande i denna viktiga opinionsbildning. Där ingen opinion finns skall hon försöka skapa ett vidgat synsätt på den svenska u-hjälpen — 1960-talets viktigaste fråga. Om så inte blir fallet är det bäst att fru Lindström i fortsättningen helt äg nar sig åt familjepolitiken och att vi får ett självständigt departement för ulandsfrågor. I tidigare anföranden i denna kammare har jag även betonat vikten av en samordning av u-hjälpen inom SIDA, som jag menar skulle underställas ett enda departement och en departementschef. SIDA måste i framtiden få till stånd ett allt intimare samarbete med organisationer såsom Rädda barnen, Lutherhjälpen och Röda korset, så att vi får en mera koncentrerad och samordnad u-hjälp. 90 procent av u-världens befolkning lever av eller skulle rättare sagt leva av jordbruk. På många håll i u-länderna tröskar man i våra dagar precis såsom vi gjorde under medeltiden: bonden låter helt enkelt sina oxar gå och trampa i skörden. Det är av yttersta vikt att Sverige i största möjliga mån är självförsörjande och inte köper livsmedel billigt från hungrande länder. Vi måste på allt sätt hjälpa till att bygga upp u-ländernas jordbruk. Riksdagen måste bli generösare med statsbidrag till missionens arbete. Det måste vara felaktigt att utbildade Röda kors-systrar eller lärare i missionens tjänst skall arbeta under så svåra förhållanden, som de många gånger får göra, i brist på snöda pengar. I nr 17 detta år av tidningen Fackföreningsrörelsen skriver man så riktigt: »Den svenska statliga u-hjälpsadministrationen borde snarare än att syna varje missionens anslagsäskande utifrån kriteriet att statlig hjälp absolut inte får gå till evangelisation, se efter om inte missionen har administrativa resurser att göra av med väsentligt mycket mera pengar. Om de kyrkor, som den svenska missionen understöder, skulle få några fler medlemmar på kuppen, kommer inte SIDA att bli anklagad för kolonialism för det.» Liksom missionen i framtiden allt mer måste gynnas av statsmakterna måste även en annan och mycket viktig sektor i vår u-hjälp på allt sätt stöd jas — jag menar den svenska industriens insatser i u-länderna. Mot bakgrunden av den aktuella Lamcoaffären diskuteras i dessa dagar de svenska företagens verksamhet i u-länderna. Eftersom vissa kretsar försöker misskreditera dessa företags insatser i u-länderna och därmed även den privata företagsamheten över huvud taget, anser jag det angeläget att anlägga några synpunkter på denna fråga. Som jag tidigare påpekat beror mycket på bristande information. Människorna i vårt land har föga begrepp om hur de verkliga förhållandena är i uländerna. Man förstår inte hur svåra villkor de flesta människor lever under i de fattiga länderna och hur komplicerade och annorlunda förhållandena där är i jämförelse med förhållandena i Sverige. Man ser här hemma på uländerna genom svenska glasögon och bedömer händelser där med utgångspunkt från förhållandena i vårt fredliga och välmående land.

Det är inte nog med det, vi diskuterar även om livräddningsbåtar som eventuellt kan komma till användning har tillräckligt bekväma platser eller om de är målade i tilltalande färger o.s.v. Så svåra som förhållandena är i de flesta u-länder borde vi välkomna och uppmuntra alla nyttiga insatser som kan göras från svenskt håll. Företagens insatser är inte minst värdefulla i dessa sammanhang. Ser vi på det konkreta exempel som närmast givit upphov till den senaste tidens intensiva debatt, kan det vara av intresse att fråga: Vilka påtagliga fördelar har Lamco-projektet betytt för Liberia och dess folk? Det skulle bli en lång lista och jag nöjer mig med att t.ex. konstatera att liberianska staten får en avsevärd del av sin statsinkomst från Lamco. Genom exporten av järnmalm tillförs Liberia stora summor utländsk valuta. Den valutan har landet god nytta av för sin import av utrustning, maskiner och annat för andra utvecklingsprojekt. Bristen på utländsk valuta är ju ett av de allra största hindren för de flesta u-länder när de försöker genomföra sina utvecklingsplaner. Lamcoprojektet sysselsätter 3 500 personer, varav nästan 90 procent är liberianer. Även om deras löner efter vår måttstock är låga, får vi inte glömma bort, att dessa människor bara för någon tid sedan till stor del levt på svältgränsen. Lönerna som Lamco betalar ligger också på en för landet obestridligen mycket hög nivå. Genom Lamcos försorg får personalen massor av sociala förmåner, bostäder, skolor, sjukhus, vatten, reningsverk, elkraftnät, bibliotek, idrottsplatser för att nämna några exempel. Slutligen kan man peka på de spridningseffekter i form av stimulans till fortsatt ekonomisk utveckling som Lamco-projektet medför. De anställda kan t.ex. tack vare sin nya köpkraft efterfråga en mängd produkter som de tidigare inte kunde drömma om att köpa. Härigenom skapas chanser för företagare inom handel, reparationsoch serviceverksamhet och mindre fabrikation att få ekonomiskt fotfäste. På samma sätt verkar naturligtvis den del av bolagets efterfrågan som riktar sig mot inhemsk produktion av varor och tjänster. Anklagelser för »utsugning» och dylikt, som riktas från vissa håll mot våra företag i u-länderna för att dessa tillgodogör sig avkastning på insatt kapital, förefaller ytterligt absurda. Tror någon att det är en fördel för u-länder na om företagen går med förlust? Det är bara i rika länder som t.ex. Sverige som man har råd att hålla sig med ständigt förlustbringande företag av typen Norrbottens järnverk. I u-länderna är det om någonstans ett livsvillkor att företagen kan utvecklas till räntabla och livskraftiga enheter som kan utgöra en grundval för fortsatt expansion. I stället för att behandla de svenska företag som vågat investera i u-länderna med misstänksamhet eller avoghet, borde vi visa uppskattning och erkänsla för de insatser de gjort och gör, ofta många gånger under mycket svåra yttre förhållanden. Vi borde kanske inte heller glömma bort att våra företags insatser i u-länderna både i fråga om kapital och antalet utsända experter hittills är mycket större än vårt officiella u-landsbistånd. Det finns all anledning för vår regering att uppmuntra och stödja dessa företagsinsatser på lämpligt sätt. De flesta industriländer har t.ex. infört investeringsgarantisystem, som täcker en del av de politiska risker som är förenade med investeringar i u-länderna. Det är verkligen svårt att förstå den passivitet som den svenska regeringen visar på den punkten. Om regeringen menar allvar med allt tal om sin önskan att hjälpa de fattiga länderna finns det här ett utmärkt tillfälle till ingripande. I våra dagar upprörs våra sinnen ofta över grymheter som vi hör berättas från Vietnam och andra länder där oskyldiga människor utsätts för lidande och terror. Många gånger måste man väl ställa sig frågan: Hur skulle vi svenskar handla om de mänskliga rättigheterna sattes ur spel och vi själva skulle få avgöra om vår nations grundläggande humanitetsoch rättsprinciper skall gälla? Den frågan ställde jag mig särskilt i dag när jag läste generalmajor von Horns bok »Fredens soldater» ur vilken jag citerar: »Jag avskydde varje ögonblick av denna nedstämmande och makabra episod. Det var det mest vanärade ögonblicket i modern svensk historia.» Generalmajor von Horn skildrar den upprörande baltutlämningen för tjugo år sedan då 146 baltiska flyktingar, av vilka de flesta med tvång satts i tysk tjänst, utan hänsyn till asylrätten utlämnades till ryska slavläger. Nära en tredjedel av flyktingarna var underåriga pojkar som enligt svensk sociallagstiftning borde ha tagits om hand av en barnavårdsnämnd. I Finland lyckades Paasikivi genom en rakryggad hållning rädda alla dem som ryssarna krävde få utlämnade, och Eisenhower vägrade att utlämna över 80 000 balter i den amerikanska ockupationszonen. Även vårt grannland Danmark skyddade sina baltiska flyktingar. Här hemma i Sverige försökte man till en början tysta ned och delvis hemligstämpla det ödesdigra beslutet att skicka oskyldiga flyktingar till en säker död. Vi vet att hela Sveriges befolkning på den tiden blev chockad och att petitioner strömmade in till Konung, regering och riksdag på löpande band — men allt förgäves. När flyktingarna fick veta att de skulle utlämnas hungerstrejkade man och den första som föll omkull av utmattning var enligt uppgift en liten sextonårs pojke. Under natten den 23 januari 1946 stormade polis och militär flyktinglägren. Många flyktingar försökte att ta livet av sig. Man svalde rakblad, skar sig i pulsådern. I Rinkaby körde en flykting som hette Plume en dold kniv i magen. Halvnaken släpades han över trägolvet, så att ryggen blev full av flisor. För att inte förblöda skickades han till sjukhus och lyckades därför undgå deporteringen.

En lettisk pojke, Silamekelis, hade kört bägge händerna genom de tjocka fönsterglasen i polisbussen. Den svenska vaktpersonalen orkade inte — det blev sex ryssar som fick släpa den halvt förblödde pojken den sista biten över landgången. Även om många av oss försöker att glömma balttragedien måste vi veta att miljoner människor världen runt ännu inte glömt den och ännu inte kunnat förlåta vårt handlande. Det finns miljoner balter i USA, och svenska folket känner säkert inte till att den dag i dag är bedriver baltiska exilorganisationer en för Sverige föga smickrande kampanj. Häromdagen fick jag ett kuvert prytt med FN:s frimärken. På det kuvertet fanns en stor bild från Trelleborg, där en svårt medtagen balt efter självmordsförsök släpades ombord på deportationsfartyget av svenska poliser. Den inramade texten — märk väl att detta kuvert trycks i miljonupplaga i USA — löd: »Denna skamliga handling skall aldrig glömmas av de baltiska folken och deras vänner.» Jag har fått flera brev från personer som råkat i samvetsnöd för att de av lojalitet mot myndigheterna men mot sitt eget samvete medverkade i baltutlämningen. Jag förstår att regeringen måste ha haft starka skäl för sitt handlande, och det är lätt att vara efterklok, att kritisera. Men även om inte allt kan ursäktas måste vi ändå trovärdigt och ärligt försöka förklara alla omständigheter kring balttragedien, förklara varför Sveriges regering under de svåra efterkrigsåren ansåg sig tvungen att handla som den gjorde. Vi vet att inte ens flyktingnämndens ordförande var underrättad, och genom von Horns bok som kom ut i går vet vi nu att inte ens överbefälhavaren till en början kände till det ödesdigra beslutet. I en kommande interpellation kommer jag att begära en vitbok, i vilken jag hoppas att svenska folket ärligt och öppet får veta varför vi gjorde det, som vi då tydligen ansåg oss tvingade att göra, nämligen svika våra nedärvda hedersoch rättsbegrepp gentemot medmänniskor.

Herr talman! Herr Gustafsson i Skellefteå har välvilligt bytt plats med mig på talarlistan för att vi skulle få möjlighet att avsluta den debatt på temat valutgången och regeringsfrågan som har förts här tidigare i dag och som jag tänker fortsätta. Jag beklagar att statsministern inte är närvarande, eftersom jag i stor utsträckning tvingas vända mig till honom. Men han har ju haft en het dag, och jag förstår att han kan bli trött. I denna fråga har meningarna varit delade, inte bara mellan partierna utan även i viss mån inom partierna. Och jag tror inte att det kan skada diskussionen om dessa viktiga spörsmål, om jag här framför några personliga synpunkter. Jag vill då inledningsvis återge några meningar ur Göteborgs Handelsoch Sjöfartstidning i början av denna månad. Där uttrycktes den uppfattningen att nyval till andra kammaren i rådande politiska läge skulle ha »tett sig som en tvivelaktig lösning även ur mera allmänna synpunkter». Tidningen tillade: »Den som inte varit övertygad om nyttan av att omedelbart och i ett sammanhang jaga ut hela valmanskåren en gång till har ingen anledning att förebrå andra deras tveksamhet. Alla partiledare förefaller i denna sak ungefär lika duktiga.

Det är nödvändigt att först klarlägga ett par för problemställningen — som jag ser det — särskilt viktiga omständigheter. En av de huvudfrågor som statsministern har fört fram till diskussion här i dag är i vilken utsträckning de svenska väljarna var medvetna om att det val som vi nu har hållit gällde en förtroendefråga för eller emot regeringen. Jag tycker det är alldeles klart att den ståndpunkt som regeringspartiet har hävdat när det gäller det s.k. kommunala sambandet i varje fall borde medföra den slutsatsen, att man inte inom regeringspartiet var mindre intresserad av att sammanknyta ett kommunalt val med en förtroendefråga för regeringen än man var inom Ooppositionen. Tvärtom. Till detta kommer ju att statsministern själv sannerligen inte var den minst ivrige när det gällde att från början göra regeringsfrågan till en huvudfråga i valet. Han frågade oppositionen, hans kolleger frågade oppositionen och den ene efter den andre av de socialdemokrater som talade i valrörelsen över huvud taget frågade oppositionen: Vad är ert alternativ, och vilka kommer att bestämma riktlinjerna för en eventuell ny regeringspolitik i händelse av ett maktskifte?

De ansträngningar som under eftervalsdiskussionen gjorts, inte minst av statsministern, att bortförklara eller förneka det förhållandet — och de har ju fortsatt i dag — tror jag inte kommer att hålla inför en mera ingående granskning. Den andra omständigheten, som jag från början vill peka på och som har belysts tidigare i dag, är den att samarbetsdelegationer från folkpartiet och centerpartiet hade varit i verksamhet sedan 1965 för att utarbeta konkreta gemensamma politiska riktlinjer. Dessa riktlinjer blev efter hand färdiga i allt större utsträckning och antog i själva verket karaktären av ett alternativt regeringsprogram. Detta framhölls från ledande håll inom både folkpartiet och centerpartiet, och herr Hedlund har upprepat det här i dag. Avsikten var att formulera en politik, som på sakliga grunder kunde övertyga en majoritet av det svenska folket om att den politiken var bättre än den socialdemokratiska. Man väntade i och för sig inte inom folkpartiet och centerpartiet att regeringsfrågan skulle aktualiseras med den skärpa som skedde från socialdemokraternas sida vid 1966 års val. Man trodde att det skulle ske vid 1968 års val. Men när regeringssidan valde att föra fram frågan med sådan skärpa fanns ju redan i stor utsträckning en alternativ regeringsplattform timrad, och man kunde hänvisa till den. Det tvekade folkpartiets och centerpartiets talesmän heller inte att göra, när de socialdemokratiska attackerna i regeringsfrågan utvecklades under valrörelsen. Vi lade — jag behöver knappast upprepa det men gör det ändå — huvudvikten vid att bekämpa prisstegringarna, återupprätta betalningsbalansen gentemot utlandet, ta väl planlagda, samordnade och resoluta tag mot bostads bristen, sjukvårdskrisen och bristerna i undervisningsväsendet. För att nå dessa syften ville vi bl.a. ha en skattereform med lägre marginalskatter och en omläggning av den indirekta beskattningen i exportvänlig riktning och i större överensstämmelse med det skattesystem som kan väntas bli normgivande inom en europeisk stormarknad. Samtidigt sade folkpartiet och centerpartiet klart ifrån att detta program — som alltså först och främst innebar att man ville bota de brister och skador som en misslyckad socialdemokratisk politik fört med sig — inte öppnade några större möjligheter att lätta det totala skattetrycket under de närmaste åren. Man gjorde en klar och tydlig prioritering, och i denna ingick också att stor återhållsamhet med nya utgifter måste iakttagas. Högern anslöt sig inte till denna uppläggning under valrörelsen. Den ville naturligtvis i och för sig att socialdemokraterna skulle besegras, men dess huvudambition var knappast att formulera en politik som kunde ha utsikt att påräkna sympatier hos en majoritet av väljarna. Huvudambitionen var i stället — som jag ser det — att från folkpartiet och centerpartiet försöka återvinna en del av den terräng som förlorats under de närmast föregående valen. Den uppläggningen tillät inte en helhetssyn på samhällslivets förhållanden som kunde leda till en sammanvägning av alla betydelsefulla politiska problem och av alla folkgruppers berättigade intressen med ett för alla medlemmar av samhällsgemenskapen optimalt resultat. Man valde inom högerpartiet mera att genom orealistiska skattesänkningslöften vinna sympatier inom grupper som antogs vara särskilt mottagliga för en sådan uppläggning. I skydd av borgfreden — det har naturligtvis statsminister Erlander rätt i — mellan de demokratiska oppositionspartierna har högern otvivelaktigt haft en viss framgång med denna strategi.

Jag har den uppfattningen, att partier som kan bilda en ny majoritet i riksdagen också bör vara företrädda i en regering. Men i likhet med t.ex. Göteborgsposten anser jag att huvudproblemet på skatteområdet — för att nu nämna det en gång till — under den närmast framförliggande perioden inte kan vara att åstadkomma sänkningar av det totala skattetrycket utan snarare att undvika onödiga skärpningar av detta. Den senare av dessa sanningar beaktades inte särskilt mycket av högern under valrörelsen. Därför fick vi också inom den progressiva sociala och liberala formation, som folkpartiet och centerpartiet bildade, frågan: Vad skall ni göra med högern? Vi svarade: Det är högerns sak att välja mellan vår politik och en socialdemokratisk politik. Jag tror — till skillnad från den nyss av mig åberopade tidningen — att detta är det riktiga sättet att ställa problemet när det gäller att få svar på frågan om vilken politik som kan samla en majoritet av väljarna och i riksdagen. Ställs frågan så finns det bara två realistiska alternativ: den sociala och liberala linjen samt den socialdemokratiska linjen. Något tredje alternativ, som utgår från en sådan helhetssyn som jag nyss talade om och som därför kan ha möjligheter att samla en majoritet finns inte i svensk politik. Och politiska strävanden som inte bygger eller inte vill bygga på en sådan helhetssyn har alltså helt enkelt inga möjligheter att lyckas. Föreställningar att några slags politiska utpressningsförsök, i syfte att uppnå fördelar för begränsade intressen som stod i strid med ett optimalt resultat för alla folkgrupper, skulle kunna vinna framgång, tror jag antingen bottnar i okunnighet om det demokratiska politiska livets självklara villkor eller i oförmåga att undvika demagogiska frestelser. Jag tror att det skulle vara orättvist att inte tillägga två saker till detta avsnitt av resonemanget. Den första är att det ändå är uppenbart att — förlåt att jag använder ordet — det begränsade profiltänkandet ingalunda inom högern har något obestritt herravälde. Det finns där starka tendenser till en bredare och mer realistisk orientering.

Då kan också en verklig oro — och alltså inte bara demagogiska knep — för vad ett alternativ skulle innebära förknippas med socialdemokratiska kommentarer till högerpartiets särståndpunkter inom oppositionen. Det är i själva verket föga märkligt, herr talman, att socialdemokraterna under valrörelsen till det yttersta sökte utnyttja denna högerpartiets självvalda särställning. Det märkliga och intressanta är i stället att väljarna — trots detta socialdemokratiska misstänkliggörande med hjälp av speciella högerståndpunkter av vad ett alternativ till socialdemokraterna skulle innebära — avgav ett tydligt misstroendevotum mot det socialdemokratiska alternativet. Folkpartiets och centerpartiets klara deklarationer om vad en ny regims politik skulle föra med sig vann med goda skäl större tilltro än socialdemokraternas misstänkliggöranden. Samtidigt är det väl uppenbart att det socialdemokratiska nederlaget sannolikt skulle ha blivit ändå större, om någon anledning till misstänkliggörande aldrig hade givits. Men detta är ändå inte huvudsaken. Huvudsaken är att detta kommunalval, inte minst av statsministern och av regeringen i Övrigt, förvandlades till en folkets förtroendeomröstning. Trots de gratischanser till räddning som högerpolitikens uppläggning innebar förlorade regeringen denna omröstning. Inte med den bästa vilja i världen kan man säga, att regeringens och det socialdemokratiska partiets ledare i detta läge handlade så som moderna demokratiska och parlamentariska regler — efter den karaktär som han själv hade givit valkampanjen — bort bjuda honom. Det närmaste han kom ett riktigt handlande var uttalandet på valnatten att frågan om en upplösning av och nyval till andra kammaren kunde bli aktuell. Samtidigt visade sig statsministern — på ett sympatiskt sätt — vara helt medveten om nederlagets omfattning, och han gjorde inte några försök att neddimensionera detta. Av bl.a. denna anledning framträder enligt min mening otillräckligheten — i förhållande till en god parlamentarisk demokratis krav — hos detta hans uttalande på valnatten och ännu mer hos hans senare ställningstaganden i särskilt hög relief. En regering som förlorar ett val, ett val som den själv givit karaktären av en förtroendeomröstning för eller emot regeringen, den bör, som jag ser saken, avgå. Den skall inte gå till kungen och säga: »Snälla farbror, det här gick inte riktigt bra för oss. Vi vill försöka en gång till.» Det bör istället ankomma på en ny tillträdande regering — om en sådan visar sig kunna bildas — att vidta de upplösningsåtgärder den kan finna påkallade. Kan en ny regering inte bildas, måste naturligtvis budet gå tillbaka till den avgående, och då — men först då — kan det bli dess sak att besluta om en upplösning. Det skulle mot resonemang av den typ jag fört kunna invändas att vi har ett tvåkammarsystem med andrakammarparlamentarism och att höstens val var ett kommunalval. Men, herr talman, med den ordning vi ännu tyvärr har — en ordning som socialdemokraterna i det längsta velat bibehålla — är kommunalvalen också val till en del av riksdagen. Framför allt statsministern har anledning att tänka över att han och hans medarbetare i valrörelsen ingalunda skymde undan den saken, utan var angelägna att inge medborgarna uppfattningen att 1966 års val hade en betydelse för regeringsfrågan som var stor och kunde liknas vid den som vi av hävd tillmäter utgången av andrakammarval. Ännu sämre är ett argument som statsministern har använt senare, nämligen det att enligt hans mening inte något reellt regeringsalternativ förelåg, eftersom högern inte hade anslutit sig till den politik som folkpartiet och centerpartiet företrädde. Det är inte —jagtror att det är av vikt att den synpunkten föres fram — en sittande regeringschefs sak att efter ett förlorat val bedöma sådana angelägenheter. Det kan bara prövas genom att han avgår. Därefter får man se, om en regering med utsikter att vinna majoritet efter en upplösning av andra kammaren kan bildas. Det är inte en förlorande partiledares uppgift att i förväg så att säga recensera sina konkurrenters utsikter som regeringsbildare. Däremot är det hans skyldighet att sätta dem på ett praktiskt prov och avvakta hur de lyckas med det. Infriar han inte denna skyldighet, bidrar han till att försvåra en sund utveckling av demokratien. Det jag nu sagt förklarar varför jag inte kan dela den tveksamma inställning till regeringsfrågan som kommit till uttryck på en del håll i pressen. Denna tvekan inom pressen har säker ligen väsentligen grundats på andra skäl än partipolitiska beräkningar. Givetvis är det oundvikligt att strategiska och taktiska partipolitiska spekulationer alltid kommer med i spelet vid avgöranden av detta slag. Ur sådana synvinklar kan till exempel den bedömningen göras att oppositionen bör vara glad över att den inte ställdes inför frågan om regeringsansvar i den krisartade inflationsröra som regeringens politik har lett till. Å andra sidan kan den socialdemokrati, som mot ett misstroendevotum från väljarna klamrar sig fast vid makten, naturligtvis hoppas på en ändring av konjunkturen som kan komma till hjälp och på att väljarna skall uppskatta de ansträngningar den kommer att annonsera för att rätta till gamla och söka undvika nya misstag. Jag tror emellertid att det är skadligt för demokratien, om beräkningar av detta slag tillåts spela en så avgörande roll för regeringsfrågan som fallet synes ha varit nu i höst. Åtminstone för socialdemokratiens del borde inställningen till denna fråga efter utgången av valet enligt min mening ha varit alldeles klar. Det borde inte gå för sig för en regering att först be om ett förtroendevotum från medborgarna och sedan, när den inte lyckats få det, säga: »Vi menade egentligen inte på det sättet. Vi får se om ett par år.» Det finns emellertid anledning, herr talman, att vara kritisk även mot den demokratiska oppositionen i dessa sammanhang — ehuru av rakt motsatta skäl. Om socialdemokraterna visat sig alltför anspråksfulla när de iklätt sig rollen som makthavare i fortsättningen, så var oppositionen alltför anspråkslös som maktkrävare. De svenska socialdemokraterna tillfogades i själva verket nära nog det största bakslag som de någonsin under en fyraårsperiod råkat ut för. även om kommunisterna läggs till, får de åter en mindre andel av valmanskåren än de demokratiska oppositionspartierna. Och vad händer? I stor utsträckning syntes man också inom oppositionen vara ganska fjärran från tanken att regeringsfrågan borde resas av oppositionen. Att valet framkallade en politisk situation som i varje fall krävde hög beredskap och möjligheter till snabba beslut tycktes inte heller överallt ha varit självklart. En partiledare, herr Holmberg, stack i väg till Förenta staterna, och herr Hedlund stack i väg till Strasbourg, vilket förstås inte var så långt bort. Detta ledde till fysiska kommunikationssvårigheter som fick en del ur oppositionens synvinkel föga önskvärda följder. Bl. a. lyckades, herr talman, faktiskt de besegrade socialdemokraterna behålla slagfältet — om man med slagfältet menar den allmänna politiska debattens centrum. Den ende av de segrande partiledarna inom oppositionen, som i bokstavlig mening också blev kvar där, var herr Ohlin, och han konfronterades med tre omständigheter, vilka var — som jag ser saken — lika många nackdelar. Den första har jag redan antytt: de båda andra partiledarnas frånvaro under avsevärd tid. Häri kanske man får se orsaken till en eller annan mindre lyckad manifestation från deras partiers sida. Den andra nackdelen var — det skall jag utan tvekan klart säga ifrån — en enligt min mening alltför utpräglad försiktighet, även inom folkpartiet, i fråga om att ange de konsekvenser av valet, som jag här har försökt presentera såsom för mig ganska självklara. Den tredje nackdelen var en motsvarande känsla av tveksamhet inom oppositionspressen, även inom en del av den liberala. Jag har inledningsvis givit ett exempel på det. Detta är jämte den socialdemokratiska tilltagsenheten de främsta anledningarna, såsom jag bedömer det, till att eftervalsdiskussionen kom att koncentreras till frågan: Skall herr Erlander utlysa nyval till andra kammaren? och inte till frågan: Bör herr Erlander avgå? Den sista frågan har oppositio nen haft goda skäl att ställa i uppfordrande form. När så inte skett, pekar det enligt min åsikt på en brist hos oppositionen, som det gäller att rätta till och som jag inte tror att det blir svårt att rätta till. Det vore felaktigt och för oppositionen själv säkert inte nyttigt att sticka under stol med att den mötte valframgången med alltför låg handlingsberedskap. Yttrandet att en oppositions första plikt är att opponera har ju blivit klassiskt. Jag har ingenting att invända mot det. Den sidan av saken klarade oppositionen bra. Men en oppositions andra plikt är att förbereda sig för att regera. På den punkten kan vi förbättra en del. Trots det tror jag att vi säkert skulle ha klarat ett övertagande av regeringsansvaret nu, efter de riktlinjer för ett regeringsprogram som folkpartiet och centern dragit upp. Det som har skett har emellertid skett — det har konstaterats flera gånger förut här. Nu gäller det att göra förberedelserna för regeringsansvaret 1968 ännu bättre. Ty då kan inte ens den mest förhärdade <socialdemokratiska maktvilja göra gällande att ett nederlag inte måste leda till en växling vid makten. Detta har till yttermera visso, som jag fattat det, fastslagits genom herr Erlanders yttranden i dag. Dessa har nämligen klart givit vid handen, att han efter en förlust vid det kommande andrakammarvalet inte ämnar hänga fast vid möjligheten att med hjälp av en eftersläpande majoritet i första kammaren klara sig vidare. Herr Erlander erkänner, att det är en ny regerings självklara rätt att upplösa första kammaren, ehuru han nu inte velat göra det själv. Det är klart att 1968 års val i ännu högre grad än det nyss hållna kommer att gälla huvudlinjerna för den politik en svensk regering bör föra. Skall det vara socialdemokratiska linjer, vilkas verkningar vi i stort och smått nu under 20 år har lärt oss känna, eller skall det vara en socialt ansvarsmedveten liberal och progressiv politik? Den uppläggningen kommer säkert inte att bereda folkpartiet och centerpartiet några svårigheter. Dessa partier vill ha en politik, som på sakliga grunder kan förutsättas ge ett för alla folkgrupper bättre resultat än den socialdemokratiska. De är medvetna om att endast en politik med sådant syfte kan vara värd en anslutning från en majoritet av väljarna. Svårigheterna är naturligtvis större för högern. Högern har, som jag har sagt i annat sammanhang, härvidlag ett stort ansvar. Men jag tycker inte att högern skall se det här problemet som en fråga om strategi eller taktik. Jag hoppas i stället att högern skall se det som en fråga om de bidrag som högern vill lämna till att stärka känslan av allmän demokratisk och social samhörighet i det svenska samhället. Inte minst efter det anförande som statsministern höll tidigare i dag måste det väl stå klart för högern, att det är fråga om en insats för att utplåna den bild av högern som kämpade på de besuttnas skanser, vilken sedan länge dröjer kvar i det övervägande flertalet svenska medborgares medvetande. Det är en fråga om att sträva efter att i stället vinna förtroende hos en majoritet av väljarna för en vilja att presentera en sådan helhetssyn på de förhållanden, varunder stora folkgrupper lever, som kan ligga till grund för en framgångsrik politik. För att man skall lyckas där krävs det konsekventa politiska handlingar. Ställer jag emellertid problemet så, blir det inte väsentligen en taktisk fråga, utan det blir, som jag ser det, en pölitisk-moralisk fråga. Det blir inte en fråga, huruvida det ena partiet skall underkasta sig det andras vilja; det blir bara — och det är sannerligen inte så bara — en fråga om att underkasta sig de anspråk som en framsynt, av medmänsklig värme präglad syn på dagens verklighet och framtidens möjlig heter reser. Jag vill gärna tillägga, att inget parti som visar sig redo att uppfylla sådana anspråk bör mötas med fördomar, grundade i gamla ressentiment. Vi tror inom folkpartiet — och jag är övertygad om att man även gör det inom centerpartiet — att vi gjort en ganska bra början för att motsvara anspråk av det slaget. Jag tror att jag uttrycker en mycket allmän förhoppning om jag säger, att vi skall fortsätta med detta — fortsätta för oss själva, om så blir nödvändigt, men gärna hälsa följeslagare på vår väg välkomna.

Herr talman! På en punkt skulle jag vilja ta upp herr Wedéns anförande till granskning.

Herr Wedéns eget anförande visade, att han själv fallit i den fällan. Just sådana svepande inlägg, där man målar en vrångbild av dagens högerparti, är riskabla för det borgerliga samarbete på lång sikt som har betytt så mycket för valutgången i år. Själva valresultatet är en dementi av just de företeelser som herr Wedén talade om. Ungefär två tredjedelar av de borgerliga väljarna vill ha ett trepartisamarbete och föredrar det framför ett tvåpartisamarbete, och det gör de av naturliga skäl. Jag tycker att det är beklagligt att vi skall behöva höra sådana här extrema och onyanserade tongångar från herr Wedén, som annars brukar vara förhållandevis besinningsfull; åtminstone har han varit det tidigare. Jag skall inte säga mycket mer. Jag "vill bara fastslå, att borgerligt samarbete ställer krav på besinning och ansvar även hos framträdande representanter för folkpartiet och inte bara hos högerpartiet och dess politiker. Visst har högerpartiet liksom de andra borgerliga partierna ett stort ansvar när det gäller att stärka känslan av samhörighet. Bilden av den gamla överklasshögern, som herr Wedén trodde levde kvar hos en hel del människor, är inte en realitet längre på det sätt som herr Wedén föreställer sig. De 725 000 väljare som röstade på högerpartiet denna gång kan sannerligen inte kallas för reaktionära. Vi tror oss veta — alldeles säker kan man inte vara — att en stor del av dessa väljare rekryterades just inom den unga generationen. Det var emellertid glädjande att herr Wedén slutade sitt anförande med att ta avstånd från de fördomar som i så stor utsträckning präglade hans eget anförande.

Herr talman! Nej, jag vill inte konfirmera att jag på något sätt känner mig ha några fördomar i detta sammanhang.

Det är här alltså inte fråga om några fördomar. Jag tror också att den som läser mitt anförande får klart för sig att jag sannerligen inte höll det i syfte att av taktiska eller strategiska skäl polemisera med högern.

Däremot är det naturligtvis ingenting som hindrar att man, såsom herr Ohlin tidigare har sagt, när det gäller konkreta saker kan ha alla de resonemang som är önskvärda. Det har alltså inte varit mitt syfte, herr talman, att här ta upp en polemik med högern. Men jag har tyckt att det inte kunde skada att vi även inför offentligheten diskuterar oppositionens problem när det gäller regeringsavtalet på ett öppenhjärtigt sätt. Det har jag alltså gjort och därvid kommer man inte ifrån — jag upprepar det ännu en gång — det stora ansvar som vilar på det svenska högerpartiet inför 1968 års val.

Herr talman! Herr Wedén förklarade, att han alltid har gjort vad på honom ankommer för att vidga basen för samarbete. Jag har alltid trott det och jag trodde det även nu, och därför blev jag besviken när jag hörde herr Wedéns inlägg och hans mycket skarpa synpunkter i vissa hänseenden. Visst har vi problem att diskutera inom borgerligheten; vi representerar tre olika partier med delvis olika synsätt i skilda frågor. Och det kommer vi att ha så länge dessa olika partier existerar. Personligen hyser jag den uppfattningen, att de bindningar vid klasspartier, som funnits i vårt land, nu börjat att lösas upp. Jag tror att de fördomar, som på många håll har karakteriserat inställningen till det gamla högerpartiet av historiska och delvis förklarliga skäl börjat försvinna. Vi inom högern har i dag förklarat och vi har förklarat tidigare, att vi är beredda att göra vad på oss ankommer för att främja det borgerliga samarbetet. Det enda vi kräver av er är att ni gör vad på er ankommer för att främja samma samarbete. Det är nödvändigt för att vi år 1968 skall kunna bilda den första borgerliga regeringen i vårt land på många, många årtionden.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

Herr talman! Det stod på ett tidigt stadium klart att motsättningarna mellan parterna på arbetsmarknaden inför årets avtalsrörelse skulle bli stora. Anledningen var givetvis den av regeringen förda skatteoch prispolitiken, som kom att föranleda mycket stora krav från löntagarnas sida på lönelyftningar. Det blev en målsättning för arbetstagarorganisationerna att alla arbetstagare skulle få en realinkomstförbättring — även den kvalificerade arbetskraften. Det var med viss glädje man kunde notera att statsministern före valet i ett uttalande instämde i att det vore en rimlig ståndpunkt att också den kvalificerade arbetskraften fick en skälig del av realinkomstförbättringarna. Men, herr talman, under dagens de batt har man kunnat konstatera att statsministern på ett sätt som man inte har hört på mycket länge pläderar för en kraftig inkomstutjämning. Statsministern påstod att högerpartiet numera ensamt kämpar för det gamla klasssamhället. Han fällde uttalanden som tyder på att socialdemokratien verkligen ger uttryck åt ett statiskt betraktelsesätt och synbarligen anstränger sig att blåsa liv i gamla paroller om klassmotsättningar. Man kan inte frigöra sig från en känsla av att regeringens aggresivitet i dessa frågor tyder på osäkerhet för att inte säga nervositet. Det borde i stället vara hög tid att vi i vårt land får ett modernt skattesystem. När skatteberedningen för några år sedan lade fram sitt betänkande fanns det anledning hoppas att också regeringspartiet skulle vara inställt på en modernisering av beskattningen. Från högerpartiet har vi nu under många år hävdat att det måste löna sig för alla att arbeta, även för den kvalificerade arbetskraften. Det är ju ändå inte minst på grund av den arbetskraftens insatser som vårt fortsatta framåtskridande beror. Men, herr talman, att man följde förhandlingarna med stor uppmärksamhet berodde inte bara på att spännvidden mellan parterna på arbetsmarknaden var stor. Det var ju också första gången som förhandlingsrätten för de offentliga tjänstemännen skulle tillämpas. Det fanns därför anledning att med vaksamhet följa hur den nya förhandlingsrätten skulle fungera i praktiken. Kanhända finns det skäl att erinra sig att det var ett långt utredningsarbete — jag tror närmare 20 år — som låg bakom den lagstiftning om förhandlingsrätt som presenterades riksdagen. Utan tvivel är det många som kan ta åt sig äran av att förhandlingsrätten slutligen genomfördes, men jag vill inte sticka under stol med att en hel del av den äran kan tillskrivas förre civilministern Lindholm. Det vare mig fjär ran att försöka tolka hur han skulle reagera inför den förhandlingssituation som har uppstått. Men låt mig ändå våga påståendet, att han kanske inte tänkt sig att lagstiftningen skulle komma att fungera på det egendomliga sätt som nu i själva verket blivit fallet. Den första varningssignalen om att förhandlingarna inte skulle komma att förlöpa helt friktionsfritt kom när civilminister Gustafsson i sitt förstamajtal gjorde uttalanden som kunde tolkas såsom ett ingripande från regeringens sida i tjänstemännens fria förhandlingsrätt. Det andra, som verkligen fick en att börja fundera över lagens tillämpning, var det som skedde och fortfarande sker i lärarförhandlingarna. Jag tänker då närmast på efterspelet till den s.k. nattöverenskommelsen. Läget var helt enkelt det, att SACO fick ett bud från avtalsverket som SACO ansåg inte kunde utgöra grund för fortsatta förhandlingar. Detta meddelades avtalsverket. Överläggningarna mellan parterna fortsatte emellertid för att undersöka om det var möjligt att i det kritiska läget nå en kompromisslösning. Natten till den 24 augusti nåddes också en kompromissöverenskommelse. även om det har stått att läsa i pressen hur den överenskommelsen kom till finns det anledning att från denna talarstol konstatera, att den träffades efter det att avtalsverkets styrelse hade gett sin sanktion. I den styrelsen ingår såväl statssekreteraren i finansdepartementet som statssekreteraren i civildepartementet och — inte att förglömma — generaldirektören Löwbeer i skolöverstyrelsen. Arbetstagarparten hade givetvis anledning utgå från att avtalsverket var förhandlingskapabelt och att överenskommelsen alltså skulle vara bindande för arbetsgivaren. Därefter kom det s.k. elefantinhoppet från ecklesiastikdepartementet. Det innebar att man, sedan den preliminära förhandlingsöverenskommelsen var träffad, förde in helt nya ting i bilden — bl.a. en utökning av undervisningsskyldigheten för lärarna. Det är ett förfarande som helt strider mot andan i förhandlingsrättslagstiftningen, enligt vilken organisationsfrågorna skall vara klara innan förhandlingarna börjar. En annan egendomlig omständighet är att när förlikningskommissionen så småningom hade tillsatts och hemställt till parterna att inställa varslade stridsåtgärder, ansåg sig avtalsverket inte kunna acceptera denna hemställan utan ställde villkor för att den skulle bifallas. ändå torde det stå utom all diskussion att det är kutym att en sådan vädjan från en förlikningskommission villkorslöst accepteras av båda parter. Vidare frågar man sig, herr talman, hur den förlikningskommission skulle vara beskaffad som inte — enligt vad det har uppgivits — inför motparten för fram de förslag till kompromisslösning som arbetstagarparten aviserat.

Med detta vill jag endast konstatera, herr talman, att de första erfarenheterna av tillämpningen av den nya förhandlingsrättslagen inte är goda. En ligt den proposition, som riksdagen antog utan någon debatt och utan några erinringar, skulle statens avtalsverk vara avtalsslutande part. Det fanns därför ingen anledning för arbetstagarorganisationerna att tro annat än att avtalsverket också var den motpart de skulle förhandla med och en motpart som var förhandlingskapabel. Men det faktiska resultatet har blivit det motsatta — det har visat sig att avtalsverket inte har haft de befogenheter som förutsattes i propositionen, vilket inneburit, att arbetstagarparten under förhandlingarna inte har bibringats en entydig uppfattning om den ståndpunkt som arbetsgivaren i själva verket intagit. Det förefaller alltså som om man ifrån statens sida fortfarande hyser den uppfattningen, att staten har något slags höghetsrätt och att den jämställdhet som förhandlingsrätten avsåg att skapa mellan arbetstagare och arbetsgivare inom den offentliga sektorn inte har kunnat genomföras. Enligt vad jag har hört skulle finansministern i första kammaren också ha vitsordat, att regeringen blandat sig i förhandlingarna. Det tyder på att han anser det helt riktigt att staten bibehåller den höghetsrätt som förhandlingsrättslagen avsåg att avskaffa. Min slutsats blir, att när dessa förhandlingar väl är slutförda — vilket jag hoppas kommer att ske snart — är det nödvändigt att på ett eller annat sätt göra en översyn av statens avtalsverks funktion. Det är ju en rimlig begäran, att man har en förhandlingsmotpart som är förhandlingskapabel, och det borde ligga i båda parternas och i riksdagens intrese att se till, att en sådan praxis på förhandlingsrättens område etableras, att parterna blir jämställda på arbetsmarknaden och att staten som arbetsgivare i praktiken kommer att visa sig kapabel som förhandlingspart.

Herr talman! Det var synd att inte fler av denna kammares ledamöter fick uppleva det ganska uppbyggliga skådespelet för en stund sedan, då herr Bohman enträget friade till herr Wedén, som då visade sig utomordentligt fjär. Han var avvisande på ett sätt som var ganska förvånande med tanke på att herr Wedén tidigare varit inriktad åt högerkanten. Jag tror inte, att herr Boh man på något sätt behöver känna sig orolig, ty han kommer — om den dagen skulle infinna sig då de borgerliga kan bilda regering — inte tomhänt. Han kommer med röster och mandat och i denna riksdag är det just rösterna och mandaten som räknas. Jag är ganska övertygad om att herr Wedén, och även herr Antonsson, i ett sådant läge på ett helt annat sätt kommer att acceptera herr Bohmans frieri. Jag tror alltså att herr Bohman och även högerpartiet för övrigt kan ta det ganska lugnt. Deras tid kommer säkerligen. Som socialdemokrat skulle jag med glädje hälsa en enhetlig och samlad borgerlig front. Det måste ju för politiken i vårt land vara en klar fördel, om vi får tydligt formulerade ståndpunkter, d. v. s. en verklig borgerlig front som kan samla sig kring en politik som utgör ett alternativ till den socialdemokratiska. Först om så blir fallet kommer vi kanske att få den politiska strid som man behöver i en demokrati, om demokratien skall kunna leva vidare. Herr talman, jag vill göra ett par reflexioner med anledning av SACO-konflikten, lärarkonflikten. Jag skall inte alls ge mig in på den historieskrivning som fru Kristensson nyss presenterat. Jag tror, att det är alldeles för tidigt att kunna säga någonting objektivt om de olika parternas ställningstaganden, vilken roll medlingskommissionen spelat etc. Däremot finns det anledning att redan nu titta litet grand på vilket ställningstagande SACO-lärarna egentligen har gjort.

Lärarna litar nära nog till att sådana utbrott skall äga rum. Då anser de att de i sin fackliga strid har haft fram gång. Jag vill beteckna detta som det mest häpnadsväckande utslag av facklig cynism som har förekommit i vårt land. SACO anser vidare att man bör förbjuda eleverna i högre klasser att hjälpa elever i lägre klasser. Man vill förhindra att kamrater bistår varandra i skolarbetet.

Man har, menar jag, i denna konflikt satt i system att bekämpa barn, att hindra barn i deras utveckling, att motarbeta att barnen över huvud taget kan skaffa sig kunskaper och tillgodogöra sig de vuxnas lärdomar. Ännu beklagligare är det givetvis att åtskilliga tidningar och t.o.m. masskommunikationsmedel som TV sätter en ära i att försöka finna exempel på oordning och på att disciplinen inte är som den borde vara. Det anser de nästan vara en bragd.

När lärarna en gång intar sina platser kommer de att skamsna vandra upp i katedern, ty de kommer att möta elever som har visat prov på betydligt större mognad än vad de själva har gjort. Det är kanske i sista hand den allra största behållningen av denna konflikt. Herr talman! Jag skall också göra några reflexioner med anledning av att försvarsfrågan har berörts ganska mycket i denna remissdebatt. Det är enligt min mening viktigt att konstatera, att vi i vårt land har betydande försvartutgifter. Jag vill inte påstå att dessa utgifter är för höga, ty ingen kan ha en dokumenterad, absolut riktig uppfattning om att de kan vara för höga. Vi kan emellertid jämföra oss med andra länder. Om vi räknar ut våra försvarsutgifter per invånare, kan vi konstatera att de ligger i nivå med vad man spenderar på försvaret i sådana länder som Frankrike och Storbritannien. Det är minsann inga länder som har små försvarspolitiska engagemang. Nu hör det väl också till bilden just i dag, att både Frankrike och Storbritannien verkställer en omprövning av sina försvarsutgifter. Den sittande regeringen i Storbritannien har bestämt sig för ganska betydande minskningar av försvarsutgifterna, och de Gaulle är i färd med att göra en genomgripande strukturell omdaning av det franska försvaret. Jag tror det är viktigt att slå fast att man, om man skall vinna de stora medborgargruppernas förtroende för försvaret och dess utgifter, i tider då vi faktiskt kan konstatera en viss avspänning måste kunna peka på minskningar i försvarskostnaderna. Då kan man i andra tider, när det kan krävas ökade försvarsutgifter, med desto större rätt av samma medborgargrupper begära de insatser som fordras. Det är för försvarets egen skull som man måste ha möjligheter att med hänsyn till förändringarna i vårt säkerhetsläge genomföra ökningar respektive minskningar i försvarskostnaderna. Det är väl i dag på många olika håll omvittnat — bl.a. har den säkerhetspolitiska forskning och den säkerhetspolitiska analys som företagits i många länder visat detta — att läget i Europa har stabiliserats på ett mycket markant sätt. Det är ingen som i dag kan säga hur länge detta varar, men tendensen är i varje fall klar sedan åtskilliga år tillbaka. Det finns emellertid också andra saker som man har anledning att fundera över och diskutera. Hur skall egentligen vårt försvar se ut med hänsyn till att vi inte vet någonting om hur framtida konflikter kommer att gestalta sig? Vilka kommer de framtida hoten att vara för Sveriges del? Vi har nog alldeles för lätt att dra paralleller med det förflutna, t.ex. med andra världskrigets förlopp och det hot som vi då var utsatta för. Vi är till och med benägna att gå så långt tillbaka som till första världskriget och göra jämförelser med de förhållanden som då rådde. Vi har så lätt att dra felaktiga slutsatser av vad som har timat i förgången tid. Jag tror de riskerna är mycket större i dag än någonsin tidigare med tanke på att den vapentekniska utvecklingen går så oerhört snabbt. För övrigt genomgår hela världen för närvarande en stor omvälvning när det gäller samarbete och när det gäller att över huvud taget ordna relationerna mellan olika nationer och nationsgrupper. Fortfarande är det väl erfarenheterna från det andra världskriget som bestämmer vår uppfattning om hur vårt försvar skall se ut i framtiden. Jag är själv inte övertygad om att just den sammansättning som vi i dag har av de olika försvarsgrenarna är den lämpligaste för framtida påfrestningar.

Man skall inte bara tänka på det militära försvaret utan man måste inrikta alla ansträngningar på att säkerställa vår neutralitet i fred och vår alliansfrihet i krig.

Jag vill till sist, herr talman, säga att det är felaktigt att föreställa sig att vi socialdemokrater har valt denna väg därför att den skulle vara populär. Den kommer minst av allt att visa sig vara populär. Den kommer nämligen att medföra oerhört stora påfrestningar på arbetsmarknaden inom hela vårt näringsliv. En minskning av försvarsutgifterna kommer i allt väsentligt att drabba inte själva organisationen utan leveranserna av olika slag av krigsmateriel och medföra betydande störningar på arbetsmarknaden framför allt inom verkstadsindustrien. Det hade varit mycket lättare att slentrianmässigt följa de traditionella vägarna. Det hade inte medfört några större komplikationer. Men vi är inte övertygade om att de vägarna är de rätta. Det kan finnas nya och bättre möjligheter att ge vårt land den säkerhet vi önskar än att bara följa med strömmen och anslå medel till och organisera vårt försvar på det sätt som vi traditionellt har gjort under hela efterkrigstiden.

Herr talman! Sällan har jag hört något uttalande som så haft karaktär av bumerang som det herr Kellgren nyss gjorde. Jag vågade göra det påståendet i mitt tidigare inlägg, att statsministerns uttalanden om skattepolitiken var ett uttryck för politisk nervositet. Jag får samma intryck när jag lyssnar till vad herr Kellgren säger om lärarkonflikten. Herr Kellgren sade, att han inte ville gå in på och bemöta mina synpunkter. Han sade helt kort, att det ännu var för tidigt att göra en sådan historiebeskrivning som jag gjort. Med samma rätt kan jag påstå att herr Kellgrens kommentarer till lärarkonflikten kom för tidigt. Jag skulle kunna travestera vad herr Kellgren sade, att SACO gjort sig skyldig till det mest häpnadsväckande slag av facklig cynism, genom att säga att herr Kellgren gjort sig skyldig till de mest häpnadsväckande uttalanden om en pågående facklig konflikt. Det brukar ju vara kutym att man låter de avtalsslutande parterna sköta förhandlingarna själva och att man inte lägger sig i de fackliga frågorna. Det finns kanske anledning att poängtera att jag med mitt inlägg inte avsåg att lägga mig i den förhandlingssituation som uppkommit. Jag gjorde endast gällande, att en översyn av avtalsverkets ställning som avtalsslutande part var befogad, vilket är någonting helt annat. Skall man göra en kommentar till vad som händer för närvarande, kan det vara frestande att till granskning ta upp generaldirektör Löwbeers uttalande i TV. Han har kallat denna fackliga konflikt för force majeure. Det är inte vanligt att man ger en konflikt den karaktäristiken. Han har vidare hävdat, att Målsmännens riksförbund bör visa solidaritet. Mot vem? Man kan ifrågasätta, om Målsmännens riksförbund över huvud taget bör ta ställning för någon av parterna i en sådan konflikt. Nej, herr talman, det finns nog anledning att avhålla sig från spekulationer om förhandlingsresultatet. Det kan väl räcka med att vi noterar att bakgrunden till förhandlingssituationen är de beslut vi har fattat här i riksdagen om reformer inom skolväsendet. I avvaktan på de besluten — det dröjde flera år innan dessa reformer genomfördes — har lärarnas löner stått stilla. Deras löneanspråk har därför kumulerats. Det är en av anledningarna till den stora spännvidden mellan parternas ståndpunkter. Men mitt inlägg i denna fråga avsåg endast att kritisera tillämpning en av lagstiftningen och ingenting annat.

Herr talman! Jag tror att det är fel att, som herr Kellgren gör, ta till sentimentala tongångar i en facklig konflikt. En facklig konflikt är alltid olustig, och den drabbar alltid tredje man, de må sedan vara barn eller vuxna. Vi kan ändå konstatera att statsministern i dag uttalat, att han för sin del inte anser att det finns anledning för statsmakterna att ingripa, och att konflikten alltså inte är samhällsfarlig. Detta konstaterande måste väl vara tillräckligt.

Herr talman! I den debatt som förts här i dag har valet och valresultatet skymtat många gånger, och också i den allmänna debatten har det funderats över och kannstöpts om orsakerna till den strömkantring som valet faktiskt innebar. Jag skall emellertid inte fördjupa mig i det — det är närmast andra som kan ha intresse av att göra sådana analyser. Men det har också frågats, huruvida valresultatet för regeringspartiets del skulle kunna tänkas bero på de jordbrukspolitiska riktlinjer som man förde till torgs i debatten. Jag vill gärna säga att den frågan enligt min mening såsom den presenterades av regeringspartiet inte obetydligt bi dragit till det negativa resultatet för detta parti. De riktlinjer man skisserade fick mer prispolitisk anstrykning än jordbrukspolitisk karaktär. Detta har inte uppskattats av väljarkåren. Jag fäste mig vid ett replikskifte i dag mellan statsministern och herr Hedlund, där herr statsministern gjorde gällande — jag har hört och sett det argumentet flera gånger från socialdemokratiskt håll — att man tyvärr inte hade tid att ordentligt klargöra sin politik för väljarna och för jordbrukarna. Tillåt mig att ha en annan uppfattning på denna punkt. Min mening är att det var bättre ju mindre man talade om sina jordbrukspolitiska idéer. Ju mer tid man haft till sitt förfogande för ett sådant klargörande, desto sämre hade resultatet av valrörelsen blivit för partiets del. Jag tyckte att man klart kunde märka en tilltagande obenägenhet hos regeringspartiets ledamöter att ägna intresse åt jordbrukspolitiken. När man till exempel velat göra gällande att man närmast avsåg en jordbrukspolitik som skulle göra jordbrukarnas ställning bättre än tidigare, kan det sägas att detta är en felaktig historieskrivning. På denna punkt finns inga som helst delade meningar. Alla partier är överens om det syftet. även jordbruksutredningen var hundraprocentigt enig därom. Nej, sanningen är att socialdemokraterna i valrörelsen gjorde prispolitiken till huvudämne. I syfte att vinna röster på prisbildningen riktade sig socialdemokraterna till konsumenterna och försökte utlova billigare livsmedel, om jordbruket bantades ned tillräckligt. Det värsta var att man inte kunde bevisa dessa påståenden. Det var enligt min mening detta som gjorde att väljarna reagerade. Därför vill jag gärna säga att i den mån som den socialdemokratiska jordbrukspolitiken har underkänts av väljarna är detta ett hälsotecken. Det svenska folket vill tydligen inte äventyra den inhemska livsmedels försörjningen, och den socialdemokratiska valpropagandan kunde inte fördölja att det faktiskt gällde ett spel om dessa värden.

Den bortrationaliserade arbetskraften — jordbrukarna själva och andra — måste finna en naturlig omplacering i annan verksamhet. Det lösgjorda kapitalet bör kunna placeras i annan verksamhet. Man måste skaffa bostäder till dem som försvinner eller rationaliseras bort, och detta måste ske trots en allvarlig brist på bostäder för andra kategorier. Man måste därför säga att jordbrukets rationalisering bör bestämmas av möjligheterna till en naturlig och sund anpassning av de lösgjorda resurserna i annan verksamhet. Jag tror att det inte är riktigt att driva denna sak snabbare, vilket även allmänheten torde ha insett, och därför tror den inte heller på de nya socialdemokratiska signalerna. Försöket att utmåla jordbruket såsom ett hinder för billiga livsmedel slog grundligt slint. Innan valdebatten hade avslutats hade t.ex. det danska smöret blivit ungefär 60 öre dyrare än det svenska och det danska sockret hade blivit 40 öre dyrare. ändå försökte man inbilla konsumenterna att det skulle bli väsentligt billigare bara vi importerade. Än i dag har det sitt intresse att jämföra de danska priserna med de svenska. Ett kilo smör kostar i Danmark i dag kr. 7:50 per kilo. I Sverige kostar det kr. 6: 70 och är alltså 80 öre billigare än i Danmark. Sockret kostar i dag i butikerna i Köpenhamn 1:54 kronor. Det kostar i Malmö 1:52, men då skall man dra ifrån 10 procent omsättningsskatt. Då kommer man ner i ett pris på ungefär 1:37. Det kostar 1:75 i Stock holm. Fritt fabrik som det heter, alltså tillverkningspriset när sockret lämnar fabriken, är i dag i Danmark 1: 39 och i Sverige 1:17.

Men så fort strejken upphörde och de svenska varorna kom i handeln igen sänkte danskarna priset. Om jag har tolkat det svensk-danska avtalet rätt lär danskarna om de så vill kunna fortsätta att begära detta högre pris. Detta erbjuder ett påtagligt undervisningsmaterial. När svenska varor tryter uppträder ingen som välgörare. Kan man ta ut en vinst gör man det. Folk reser mycket nuförtiden, både inom landet och utomlands, och de har goda möjligheter att göra jämförelser mellan svenskt och utländskt jordbruk. Jag har den uppfattningen att vi har all anledning att uppmana folk att göra sådana jämförande studier. Det svenska jordbruket har ingenting att förlora på sådana jämförelser. Jag skulle gärna vilja uppmana regeringspartiet att studera jordbruk utomlands. Jag betraktar valutslaget så att det innebär att konsumenterna har givit regeringen bakläxa på dess skildring av det svenska jordbruket. Jag hoppas livligt att man inom regeringen beaktar detta när man till nästa år skall skriva en proposition om de nya riktlinjerna. Jag har den uppfattningen att det inom regeringspartiet trots allt finns mycket sunt förnuft och mycken klokskap. Det skulle säkerligen vara skäl i att låta detta sunda förnuft mera påverka jordbrukspolitiken. Det förefaller mig i stället som om man hade råkat ut för dåliga rådgivare. Det kan vem som helst göra, men det är en brist på omdöme om man följer dåliga rådgivare i sin verksamhet. Det var helt olyckligt att förorda en avsiktlig nedpressning av vår försörjningsgrad till 80 procent av behovet. Mycket talar för att den verkliga försörjningsgraden kan komma att bli ännu lägre med den politik som förordas. Därför länder det enligt min mening väljarna till heder att de inte lockades av dessa äventyrligheter och av de ovissa löftena om billigare livsmedel. I dagens och ännu mer i morgondagens försörjningssituation är sådana riktlinjer omöjliga och orimliga. Under den resa, som jordbruksutskottet nyligen företagit i Förenta staterna, hade vi många tillfällen att konfronteras med frågan om försörjningsgraden och de åtgärder som borde vidtagas i detta sammanhang. Ledande amerikanska jordbrukspolitiker, vetenskapsmän, affärsledare etc. ser i stället nödvändigheten av en ökad produktion av livsmedel och av gemensamma insatser av industriländerna i avsikt att söka lindra världssvälten som en av den internationella politikens allra främsta uppgifter. Vart man än kom i Förenta staterna förnam man en mycket jordbruksvänlig inställning. Jag skall nämna ett par exempel på uttalanden i denna riktning. Förenta = staternas jordbruksminister Freeman yttrade bl.a. i sitt anförande till oss, att han inte kunde tänka sig att något land avsiktligt försatte sig i den situationen att det gjorde sig beroende av andra.

En begränsning av försörjningsgraden och en avsiktlig nedläggning av åkerjord, som nu är den höga visan i regeringspartiets jordbrukspolitik och som har gjorts till ett stort politiskt slagträ, är, såvitt vi kunde finna, i Förenta staterna en för länge sedan passerad tankegång. Ju förr även vi inser vårt ansvar i detta internationella sammanhang, desto bättre är det. Den inhemska livsmedelsförsörjningen är odiskutabelt en avgörande detalj också i vår alliansfria utrikespolitik och neutralitetspolitik. Att försöka förneka detta är att blunda för verkligheten. Jag tror att det svenska folket inte heller på denna punkt låter lura sig. Därtill kommer att livsmedelsproduktionen enligt den moderna socialdemokratiska jordbrukspolitiken skall lokaliseras till våra slättbygder. Detta betyder att vi inom några år, i varje fall procentuellt sett, har en ännu större del av vår livsmedelsproduktion förlagd till slättbygderna i södra delen av vårt land. Såvitt jag begriper måste därigenom vår neutralitetspolitik också tillmäta tryggandet av dessa viktiga försörjningsområden en särskild betydelse. Men betydande delar av dessa slättbygder räknas i dag till utrymningsområdena och därtill till de utrymningsområden, som först bör komma i åtanke. Även om jordbruket trots detta måste vidmakthållas tror jag att man i detta läge måste räkna med en viss produktionsminskning. Men det är enligt min mening inte det viktigaste och allvarligaste. Allvarligare är frågan varför just dessa södra slättbygder tillhör de aktuellaste utrymningsområdena. Jag skall inte alls försöka leka förståsigpåare på detta område, utan jag skall bara anföra några enkla personliga reflexioner på detta förhållande i belysning av den jordbrukspolitik regeringen gjort sig till talesman för. När t.ex. de skånska slättbygderna betraktas som utrymningsområden måste väl det betyda att man räknar med möjligheten av militära aktioner i varje fall i närheten därav i händelse av ofred i Europa. Hittills har emellertid den militära sakkunskapen, såvitt jag har kunnat följa med, ansett att försvaret av vårt land bör kunna sättas in på alla områden och att vår försvarskraft bör kunna räcka till för en sådan uppgift. Om jag har kunnat rätt uppfatta de senaste årens försvarsdebatter angående anslagens räckvidd har vissa alternativ som då diskuterats inte inneburit möjlighet att försvara dessa delar av vårt land, utan motstånd skulle vara möjligt först längre uppåt i landet vid ett tänkt anfall söderifrån. Nu har man från regeringshåll aktualiserat försvarsfrågan genom att signalera vissa nedskärningar av anslagen. Naturligtvis är det i och för sig en logiskt riktig inställning på sätt och vis. Om vi nämligen skall göra oss beroende av import till en femtedel av vårt behov är det ju ganska meningslöst att kosta på oss en alltför dyrbar militärapparat. Om vi får en stark brist på livsmedel är vi ganska lätta att betvinga i alla fall.

Jag vill bara ställa den frågan, men jag tror den är berättigad med hänsyn till den signalerade försörjningspolitiken. Tillåt mig därför, herr talman, att till sist konkretisera. Jag anser för min del att den avsiktliga nedpressningen av vår försörjningsgrad till 80 procent eller därunder är ett äventyrligt spel med livsviktiga intressen. Det innebär en starkt koncentrerad lokalisering av produktionen, av förädlingen och kanske också av lagringen. Denna avsikt är klart redovisad i regeringspolitiken. Men därtill kan man ha rätt att ställa frågan: Avser man att därutöver inte trygga ens denna lokalt starkt koncentrerade livsmedelsproduktion? Ja, det är en fråga som svenska folket nog gärna skulle vilja ha klarhet i. Jag skall inte försöka besvara den. Jag vill bara ställa den frågan.